Fru talman! Monica Green har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att lösa upp problematiken kring järnvägen och Lerums kommun. Jag vill till att börja med påminna Monica Green om den debatt i frågan vi hade den 18 december 2007 och det faktum att Monica Green den 9 april i år ställde en snarlik interpellation till mig. Mitt svar hann skickas till riksdagen och till Monica Green, som då drog tillbaka sin interpellation. Kort därefter inkom hon med denna interpellation som jag nu återigen ger ett snarlikt svar på. I den föregående debatten gav jag ett tydligt svar angående järnvägen genom Lerum. Jag sade i mitt svar och under debatten att initiativet för att hitta en lösning ligger hos Lerums kommun och hos statliga Banverket. Lösningen ska utformas på ett sätt som är bäst för regionen som helhet och för järnvägssystemet. Detta har jag meddelat Lerums kommun, och jag har även förmedlat budskapet till Banverket och Västra Götalandsregionen. Jag noterar att Västra Götalandsregionen inte delar Lerums kommuns önskan om en särskild utredare och att regionen anser att detta skulle leda till ytterligare förseningar. I stället pekar regionen på att det är synnerligen viktigt att olika aktörer och intressenter gör vad man kan för att förbättra spårkapaciteten och höja kvaliteten i tågtrafiken på Västra stambanan. Banverket för en kontinuerlig dialog med Västra Götalandsregionen och Lerums kommun om att hitta en lösning på utbyggnaden av järnvägen till fyra spår på den nio kilometer långa sträckan Floda-Aspen. Det är därför min förhoppning att parterna kommer att komma överens om en lösning så snart som möjligt som kan gynna kommunen, regionen och Sverige. Jag kommer att följa frågan noggrant. Angående Klimatberedningens förslag är mycket arbete redan påbörjat och i gång. Resultatet av regeringens satsningar på investeringar och drift och underhållsåtgärder ger positiva kapacitetseffekter på järnvägssystemet. Med ytterligare järnvägsinvesteringar och satsningar på drift och underhåll i den kommande infrastrukturpropositionen tar regeringen betydande steg mot mer person och godstransportarbete på järnväg. Klimatberedningens resultat är nu ute på remiss till den 18 juni. Resultatet och remissvaren blir ett underlag till den kommande infrastrukturpropositionen.

Fru talman! Tack så mycket för svaret! Jag hade inte tänkt kommentera formalia, men eftersom Åsa Torstensson framställer det som att bara för att jag nyligen ställt en interpellation och dragit tillbaka den skulle jag vara nöjd med svaret. Saken är den att vi ledamöter har väldigt liten möjlighet att påverka när debatterna ska bli av, utan vi ska i stort sett ha våra almanackor tomma. Jag var inte ens i Sverige när den planerade debatten skulle ha varit. Jag försökte påverka när debatten skulle bli av, men det gick inte. Vi har det instrumentet att vi kan dra tillbaka interpellationer, och det var det jag gjorde. Så långt formalia, men nu vill jag hellre prata om sakfrågan, nämligen problemet med att moderaterna i Lerum stoppar hela utvecklingen i västra Sverige och säger nej till utbyggnad av Västra stambanan. Det hindrar resenärer och gods och hindrar alla som vill satsa på Västra Götaland och den tillväxtpotential som Västra Götalandsregionen har. Det hindrar allt det gods som ska fram till Göteborgs hamn och så vidare. Det finns oerhört många anledningar till att vi måste se till att proppen i Lerum löses upp. Det är beklagligt att en kommun kan stoppa en hel utbyggnad, eftersom Västra stambanans utbyggnad finns i nuvarande plan och man i stort sett skulle kunna börja med en gång. Man har också fått besked från Banverket, precis som Åsa Torstensson sade, att man kan göra ytterligare bullerskydd. Man har erbjudit dem ett antal olika lösningar för att de ska gå med på det här, men de säger alltså nej, nej, nej. I Västra Götalandsregionen, där Centern och Socialdemokraterna är tillsammans, har man samma syn som både jag och Åsa Torstensson har, nämligen att det måste till en lösning med Västra stambanan. Det brådskar, och det var därför som jag tyckte att statsrådet borde ta tag i frågan. Det finns flera skäl till att jag tycker att det borde skyndas på. Det ena skälet är att Klimatberedningen har lagt fram sitt förslag där man visar på vikten av att vi bygger ut tågtrafiken i Sverige och att det blir större möjligheter att åka med persontrafik och att mer gods kan gå med tåg. Det andra skälet är att det i nästa planperiod finns krafter som verkar för att vi ska satsa på Götalandsbanan. Det finns till och med tyckare som säger att eftersom moderaterna i Lerum stoppar hela utvecklingen av Västra stambanan kan vi lämna den banan åt sitt öde och i stället satsa på Götalandsbanan. Jag ser det inte på det sättet. Jag tycker inte att man ska ställa tågsatsningar mot tågsatsningar, utan jag tycker att det är viktigt att man satsar på tåg i hela Sverige. Både västra Götalandsbanan och Götalandsbanan kommer att behövas i en framtid. Eftersom västra Götalandsbanan finns i den nuvarande planperioden är det viktigt att se till att det finns en lösning. Tyvärr säger Fredrik Reinfeldt att Klimatberedningens infrastruktursatsningar är orealistiska, och Anders Borg säger att det är vägarnas tur. Därför ser jag inte så positivt på de framtida lösningarna, och det var därför som jag tyckte att det var viktigt att diskutera det här ytterligare en gång.

Fru talman! Jag tror att vi alla här är överens om de behov som finns, bland annat klimatmässigt, när det gäller att bygga ut spårtrafiken, att få fler att åka kollektivt och att få över godstransporterna på spår, och även att det finns behov på Västra stambanan och att det kräver en utbyggnad. Men i just det här fallet är det olika parter som inte är överens om vilket alternativ som är det bästa. Jag håller med infrastrukturministern om att ansvaret i huvudsak ligger på Banverket och Lerums kommun att komma fram till ett gemensamt alternativ. Sverige är ett demokratiskt land där var och en har rätt att ha sin åsikt och sin tanke. Självklart vill man försöka tillgodose alla enskilda åsikter i en fråga så gott det går, men det är inte alltid möjligt. Då är också frågan: Var går gränsen för när man bara kör på och kör över, eller kan man finna lösningar? På det sättet kan jag förstå att den ledande majoriteten i Lerum inte bara lyssnar på sina invånare utan kanske också arbetar för deras åsikt. Det har ingenting att göra med att det är en majoritet ledd av Moderaterna, utan det är så det fungerar i kommunpolitiken. Samtidigt som jag kan förstå det förstår jag att det här är en problematik som uppstår som inte är önskvärd av någon och som man måste kunna lösa på något sätt. Personligen tycker jag, fru talman, att de statliga verken inom infrastruktursektorn och även inom andra sektorer på ett bättre och tydligare sätt kanske måste inse den problematik som kan uppstå när det blir tal om förändringar. Vi märker det i samhället i dag, nästan oavsett vad det gäller, att människor påverkas och är väldigt rädda för förändringar. Då tycker jag att arbetssätten måste ändras. Här har infrastrukturministern en viktig uppgift att föra ned det till Banverket och Vägverket. Trots den lagstiftning vi har när det gäller planprocesser - som man kan ha många åsikter om, och som jag själv har många åsikter om, om det går att ändra eller inte - tror jag att man kan utnyttja befintlig lagstiftning på ett annat och bättre sätt. Jag tycker också att de här verken har ett ansvar för att till alla parter i en sådan här konflikt framföra att alla parter, även den enskilda kommunen, har ett viktigt ansvar, att de inte bara kan sätta sig på tvären och bromsa utan måste finna en lösning. Men jag kan ha förståelse för att det uppkommer sådana här situationer. Att bara köra på utan att lyssna leder oftast bara till långa rättsprocesser. Vi har Botniabanan som ett exempel på det. Det finns mycket att jobba med där, men jag ser också vikten av att man kommer fram till lösningar. Jag är inte uppe här specifikt för att diskutera Lerum, för problematiken finns över hela landet, och speciellt när vi får en infrastrukturproposition. Jag tycker att det är väldigt bra att infrastrukturministern har varit tydlig mot Banverket och även Lerum med att det är de som har ett viktigt ansvar och att man som kommun också måste fundera på hur man utnyttjar sitt planmonopol.

Fru talman! Monica Green må ha en annan syn än jag på hur man ska arbeta, och det är förlåtligt. Men inte desto mindre är det i dag fyra veckor sedan Monica Green ställde exakt samma fråga, som berör Lerums kommun och järnvägen, och därmed har hon fått samma svar. Uppenbarligen har man i Västra Götalandsregionen samma syn som jag i den här frågan, att det är upp till de olika aktörerna och intressenterna att hitta en lösning på detta. Det är på det sättet man arbetar i Västra Götaland och från statens sida. Banverket har tagit initiativ till ett möte inom en snar framtid där alla intressenter och parter ska ta tag i frågan för att hitta en överenskommelse och en lösning.

Fru talman! Jag hade inte förväntat mig något annat svar nu än för fyra veckor sedan. Jag drog tillbaka interpellationen för att jag ville ha debatten, inte för att jag trodde att det skulle bli ett nytt svar med en ny interpellation. Jag kunde inte ha debatten därför att jag inte var i Sverige. Vi har väldigt liten möjlighet att påverka när debatterna ska vara. Det enda instrument vi har är att dra tillbaka interpellationer eller lämna över dem till någon annan. Men jag ville gärna ha debatten med Åsa Torstensson, och då är det här det enda jag kan göra. Det är intressant att en moderat också är med i debatten här som säger att det inte har någon betydelse att det är moderater som finns i ledningen i Lerum. Men socialdemokraterna i Lerum har ju en annan uppfattning, så det har visst betydelse. Socialdemokraterna i Lerum vill se till att utvecklingen i Västra Götaland fortsätter och har en framtidssyn att man kan leva med järnvägen, men man vill ha lösningar från Banverket med bullerskydd och eventuell inbyggnad så att trafiken inte stör så mycket som i dag. Visst har det mycket stor betydelse att moderaterna i Lerum säger nej. Malin säger att man ska lyssna och inte bara köra över. Det är precis den strategi som gäller just nu. Man lyssnar och lyssnar på moderaterna i Lerum, som säger: Nej, nej, nej, vi vill stoppa utvecklingen och är emot järnväg i vår kommun. Så var det också på 1800-talet, där järnvägen här i landet skulle dras fram. Vissa bakåtsträvare sade: Sådana där monstruösa motorer vill vi inte ha i vår kommun. De har sedan blivit lämnade åt sitt öde. De kommuner som var smarta nog att vara för utveckling och moderniteter har det också gått bra för sedan. Det finns ju en jätterisk för att Lerum nu sätter frågan om hela Västra stambanans framtid på sin spets. Det finns redan krafter som säger att vi ska lämna dem åt sitt öde och satsa på Götalandsbanan i stället. Det är en mycket stor risk som moderaterna i Lerum nu försätter alla kommuner utmed Västra stambanan i. Givetvis ska man lyssna på dem. Det är det som är demokrati. Men Moderaterna har själva ett stort ansvar. De moderater som finns här i riksdagen skulle kunna prata med sina partikompisar och uppmuntra dem att bejaka utvecklingen. Ni kan hjälpa dem att säga ja till mer järnväg så att godstransporterna kan ske där i stället för att som nu passivt titta på och säga att moderaterna i Lerum får göra som de vill. Det skulle ju kunna vara ett grupptryck inom partiet också. Det skulle också vara en framkomlig väg, och det uppmanar jag Moderaterna till. Till alla moderater jag träffar på säger jag att de ska prata med moderaterna i Lerum. Alla som vet någon annanstans vet hur viktigt det är att vi satsar på Västra stambanan. Sedan vill jag säga några ord om hur viktigt det är att vi satsar på tågutvecklingen i Västra Götalandsregionen i stort. Det behövs en ny lösning när det gäller Västlänken, till exempel. Vi behöver hitta en bra utformning för Göteborgs station. Det är minst lika viktigt för framtiden att järnvägen kan gå genom Göteborg i stället för att ha en säckstation som man har nu. Det behöver vi för framtiden, och det behöver Västra stambanan. Jag tänker fortsätta att debattera det här när jag har möjlighet.

Fru talman! Monica Green missuppfattade tydligen vad jag sade i mitt inlägg. Jag sade att jag kunde förstå att den ledande majoriteten i Lerum lyssnar på vad flertalet invånare vill. Det har inget att göra med att det är moderater som leder - det kunde vara vilka som helst. En majoritet lyssnar på kommunens invånare. Däri ligger förståelsen. Sedan kan man tycka annat om vad de styrande gör. Jag vill också påpeka att moderaterna i Lerum inte alls är negativa till en utbyggnad av Västra stambanan. Det är helt fel. Då har Monica Green inte läst på. Man är visst för en utbyggnad, men man föredrar alternativet som går norr om Aspen. Man är emot en utbyggnad genom centrum. Banverket förordar det ena alternativet och Lerums kommun det andra alternativet. Jag tycker att det är fel av Monica Green att stå här och säga att moderaterna i Lerum absolut inte vill ha någon utbyggnad av Västra stambanan. Där har hon helt fel.